Herr talman! I anslutning till bankoutskottets utlåtande nr 30 och den skrivning som däri redovisas i anledning av motionsparet I: 166 och II: 209 vill jag anföra några korta kommentarer. Till att börja med vill jag säga att när utskottet uppfattat motionärernas konstaterande att »Norrlands del av 1okaliseringsstödet blivit mera blygsam i samma takt som stödområdet utvidgats» som en kritik av lokaliseringspolitiken, så är detta en felaktig slutsats. Vi är nämligen väl medvetna om att med den snabba förändring som vårt näringsliv nu genomgår kommer behov av Jokaliseringspolitiska åtgärder att uppstå på många håll i landet utanför det ursprungligen tänkta stödområdet. Vad vi ville säga i sammanhanget var att de norrländska företagen inte kunnat konkurrera med företag i andra delar av landet när det gällt att hos affärsbankerna erhålla kapital för sin utbyggnad. Risktagandet hos de privata bankerna har säkerligen varit mycket litet när det gällt finansiering av ny företagsamhet i Norrland. Därför emotser vi tillkomsten av ett statligt kreditaktiebolag för finansiering av investeringar inom näringslivet med ett alldeles speciellt intresse. Sedan har utskottet förutsatt att motionärerna inte har för avsikt att driva fram ett nytt synsätt inom lokaliseringspolitiken, och därför är kravet på en utredning inte påkallat. Låt mig på den punkten säga att med de av utskottet redovisade åtgärderna för att följa upp lokaliseringspolitikens utformning kan det kanske för dagen vara överflödigt med en särskild utredning i enlighet med yrkandet i motionerna. Å andra sidan kan det inte tillräckligt understrykas nödvändigheten av att samhället inte planerar sina insatser inom näringslivet — och dit hör lokaliseringspolitiken — på ett sådant sätt att betydande samhälleliga investeringar på vissa håll i landet ej kommer till användning, samtidigt som motsvarande nyinvesteringar måste till på andra orter. Den formen av kapitalförstöring måste verkligen förhindras, så långt detta nu är möjligt. Jag vill citera vad Landsorganisationen sagt i det nu diskuterade utskottsutilåtandet med anledning av motioner som rör den framtida sysselsättningen i Ådalen: »Det gäller inte bara att påverka utbyggnaden av näringslivet utan även att åstadkomma en samordning med andra slag av investeringar. Enligt LO:s uppfattning kan detta endast åstadkommas genom att samhället leder utvecklingen. Detta innebär att statsmakterna fortlöpande bör följa utvecklingen för såväl den totala ekonomin som inom olika regioner och vidta erforderliga åtgärder. Därigenom kan en mera planmässig omvandling av näringslivet komma till stånd, vilket i sin tur bör förbättra såväl den ekonomiska effektiviteten som tryggheten i arbetslivet för den berörda arbetskraften.» Det är just denna samordning med den totala ekonomin inom olika regioner som vi anser intimt hör ihop med vår lokaliseringspolitik. Utöver detta vill jag, herr talman, peka på en annan betydelsefull fråga, som också hör samman med lokaliseringsoch näringslivspolitik, och det är behovet av att snarast komma fram till kommunbildningar som möjliggör livskraftiga regioner. Om man exempelvis ser på hur den norrländska skogsindustrin i dag utvecklas, med koncentration till kustområdena av ett fåtal stora enheter, finner man att det måste vara av allra största vikt att vis sa tätorter belägna i inlandet, varifrån råvaran till industrin hämtas, ges möjligheter till en framtida utveckling. Om samhället, som fallet är i Västernorrlands län, genom lokaliseringsstöd till de två stora skogsföretagen SCA och NCB medverkar till en utbyggnad av basindustrin — en i och för sig riktig åtgärd — så skulle jag vilja se dessa insatser i ett större näringspolitiskt sammanhang. Enligt min mening måste detta leda till att arbetskraften i skogen kan erbjudas en sådan samhällelig service på ett begränsat antal orter i inlandet att den kan stanna kvar och fullgöra sin betydelsefulla insats. Detta måste vara en grundförutsättning för att samhällets samlade resurser utnyttjas optimalt. Således är det ytterst angeläget att den regionplanering, som nu börjat komma i gång inom vissa län, intensifieras och snarast leder till att man ute i kommunerna får en grund att bygga vidare på. Den osäkerhet inför framtiden som i dag präglar många av våra kommuner måste skingras. Jag hoppas till sist, herr talman, att den fortlöpande bedömning och redovisning av de uppnådda resultaten på lokaliseringspolitikens område, som utskottet emotser, skall ge riksdagen möjlighet att följa utvecklingen på detta viktiga avsnitt av samhällslivet. På de grunderna har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Mitt inlägg i denna debatt kommer helt att röra sig om bankoutskottets utlåtande nr 30 angående riktlinjerna för lokaliseringspolitiken och begränsas till utskottets hemställan under punkt D.

Av hittills beviljat 1okaliseringsstöd har endast 4,3 procent tilldelats företag i Jämtlands län, framhåller vi, och pekar på den starkt negativa sysselsättningsutvecklingen i detta län trots de statliga stödåtgärderna. Jag skall inte trötta kammaren med siffror som belyser denna utveckling, eftersom önskemål om en begränsning av debatten har uttryckts och eftersom jag lämnade en ganska grundlig redovisning för denna utveckling i samband med debatten för tre veckor sedan angående bidrag till företagarföreningarna; för den eventuellt intresserade ber jag att få hänvisa till protokollet från denna debatt. Jag tillåter mig emellertid konstatera, att lokaliseringsstödet i sin nuvarande utformning har visat sig ge ganska god effekt i kustområdena men inte alls varit till fyllest när det gäller inlandet. Här behövs ytterligare åtgärder, om syftemålet med de av riksdagen fastställda riktlinjerna för lokaliseringspolitiken skall uppnås. Vi har också såväl i årets motioner som i motioner beträffande samma fråga till fjolårets riksdag givit exempel på olika åtgärder i det syftet. Bankoutskottet har i år varit vänligt nog att i viss mån uttrycka förståelse för motionernas intentioner. Utskottet säger bl.a. följande: »även om utskottet sålunda till väsentliga delar kan instämma i motionärernas synpunkter», — slut på förståelsen! — »finner utskottet det icke motiverat att föreslå en sådan översyn av lokaliseringspolitiken som motionärerna hemställer om.

Är det möjligen vederbörande länsstyrelser? Om så är fallet, får jag kanske påminna kammarens ledamöter om att dessa förhållanden redan för ett år sedan påtalades av länsstyrelserna i Norrland. Länsstyrelsen i Jämtlands län skrev i ett remissyttrande bl.a. följande: »I dess nuvarande utformning synes sålunda det statliga 1okaliseringsstödet blott i begränsad omfattning kunna komma att bidraga till industrialisering inom tidigare svagt industrialiserade områden.

Den skriver bl.a. följande: »Kustlandet med 54 procent av länets invånare har alltså erhållit cirka 95 procent av de nyskapade sysselsättningstillfällena. Inlandet med 46 procent av invånarantalet svarar endast för cirka 5 procent av lokaliseringsresultatet. Det finns ingenting som tyder på att denna tendens, med nuvarande lokaliseringspolitiska medel, kommer att ändras.» Dessa myndigheter har således i hög grad uppmärksammat problemen. Men såvitt jag vet har ingenting nytt hänt. Fråga nummer två: är det måhända inrikesdepartementet bankoutskottet avser som varande den myndighet som skall vidta nya åtgärder och initiativ? Får jag i så fall erinra om vad inrikesminister Johansson bl.a. yttrade i fjolårets lokaliseringspolitiska debatt i andra kammaren som svar på en fråga av herr Nilsson i Östersund. Inrikesministern svarade: »Herr Nilsson i Östersund frågar vad som ligger bakom interpellationssvaret och undrar om det blir fråga om en ökad aktivitet i de län, där insatserna hittills blivit minimala. Ja, vi har utgått från att man efter hand som lokaliseringspolitiken utvecklas och ger effekt inom vissa områden får minska ner aktiviteten på dessa avsnitt. Man kan genom en differentiering av bidragen i sänkande riktning i de områden, som företagsmässigt är under full uppbyggnad, och i höjande riktning i de svårlokaliserade områdena kanske ändå åstadkomma en viss styrning, under alla omständigheter en påverkan så långt detta är möjligt.» Ja, detta låter väldigt bra. Men när kommer tidpunkten då de nya, ökade aktiviteterna skall sättas in? Det är ju denna fördröjning som gör oss oroliga. Tiden går och situationen blir allt besvärligare i dessa inlandsområden. Detta är bakgrunden, herr talman, till att vi även i år motionsledes återkommer med kravet på en skyndsam översyn av lokaliseringspolitiken. Jag kan bara beklaga att högerns och socialdemokraternas ledamöter i bankoutskottet inte mera har lyssnat till vad folket — i bl.a. Jämtland, även deras partivänner — har sagt såväl i resolutioner som i distriktsstämmouttalanden i dessa frågor. Om så hade varit fallet skulle mittenpartiernas reservation på denna punkt varit överflödig. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall till reservation 3 som är fogad till bankoutskottets utlåtande nr 30.

Herr talman!

I år, liksom tidigare under åren 1965 och 1966, har till bankoutskottet hänvisats ett antal motioner, vari föreslås en mängd förändringar och utökningar av de principer som från början fastslogs för det lokaliseringspolitiska stödet. Vidare påyrkas att ett flertal utredningar skall igångsättas av spörsmål som är att hänföra till lokaliseringspolitikens område. Bankoutskottet avvisade år 1965 och även år 1966 de i motioner framförda ändringsyrkandena med hänvisning till den korta tidsperiod som riktlinjerna för lokaliseringspolitiken varit i praktisk tillämpning. Enligt utskottets uppfattning har ingenting inträffat som just nu skulle motivera en annan inställning till de olika delfrågor, vilka även i år motionsledes framförts. Det torde vara viktigt att i detta sammanhang erinra om de optimistiska uttalanden, som departementschefen gjort vid flera tillfällen om flexibiliteten i tillämpningen i vad gäller både gränsdragningen och det ekonomiska stödet. Mot bakgrunden av dessa uttalanden torde det vara all anledning att avvakta erfarenheterna av nu pågående försöksverksamhet innan man gör några större förändringar av tidigare beslut. Utskottet har inte av de nu föreliggande motionerna, vilka inte synes innehålla några väsentliga nya argument, föranletts att ändra sin förra året intagna ståndpunkt. Jag ber därför, herr talman, att helt kort få bemöta några av de argument som redovisas i de till utskottets utlåtande bifogade reservationerna. Förslag om komplettering av lokaliseringsstödet med kreditgarantier har väckts både vid 1965 och 1966 års riksdagar. Bankoutskottet anser en uppdelning av det statliga stödet på tre olika stödformer mindre lämplig. Riksdagen har tidigare följt utskottet och avslagit reservationerna till förmån för de olika motionsförslagen. I reservation nr 2 hemställes om l1okaliseringsstöd inom delar av östra och sydöstra Götaland. Motioner av liknande innehåll har tidigare år avstyrkts av utskottet och avslagits av riksdagen. Såsom motivering för sitt ställningstagande har utskottet bl.a. anfört just den flexibilitet som kännetecknar systemet med lokaliseringspolitiska stödåtgärder. Det torde förtjäna omnämnas, att det under tiden den 1 juli 1965—31 december 1966 i fem fall beviljats lokaliseringsstöd för investeringar i östra Götaland för tillhopa 46,9 miljoner kronor, i samtliga fall i form av lån. Den beräknade <sysselsättningseffekten av dessa investeringar har angivits till i runt tal 1000 personer. I reservation nr 3 hemställes om en skyndsam översyn av lokaliseringspolitiken i syfte att avsevärt höja effekten av de statliga stödåtgärderna i Norrlands inland. Utskottet anser det inte motiverat att föreslå en sådan översyn av Ilokaliseringspolitiken. Det torde nämligen tillhöra de för lokaliseringspolitiken ansvariga myndigheternas uppgifter att fortlöpande granska verkningarna av gällande bestämmelser och att vidtaga de åtgärder samt ta de initiativ som granskningen kan föranleda. Beträffande denna punkt undrade herr Wikberg i sitt inlägg nyss vilka myndigheter som skall ta dessa initiativ. Vi har diskuterat denna fråga inom utskottet och har ansett att det är planeringsrådet och länsstyrelsen, men även de lokala myndigheterna på respektive platser som skall ta initiativ för att på ett eller annat sätt skapa möjlig heter att lokalisera industrier till orten i fråga. Detta är anledningen till att vi i utskottets skrivning uttryckt oss på detta sätt. I reservation nr 4 hemställes om åtgärder i syfte att bereda befolkningen i landets glesbygder en tillfredsställande service. Det frågekomplex som härvid berörs är i hög grad redan föremål för olika samhälleliga organs uppmärksamhet. Redan sommaren 1965 utfärdades direktiv till planeringsråden i länen att de borde närmare överväga glesbygdsbefolkningens speciella situation och framlägga därav föranledda förslag. En regional utredningsverksamhet av delvis mycket ambitiös art har sedan dess kommit till stånd. Särskild betydelse i detta sammanhang har den omfattande utredningsverksamhet rörande glesbygdsfrågorna som igångsatts på uppdrag av lokaliseringsberedningen och som bl.a. innefattar ett större forskningsprojekt med främst kulturgeografisk och sociologisk inriktning. En speciell arbetsgrupp för frågor rörande service till glesbygdsbefolkningen har tillsatts inom Kungl. Maj:ts kansli. Denna grupp, som spänner över de olika sektorer av administrationen vilka främst berörs av frågorna, avser att på det ena området efter det andra pröva möjligheterna att förbättra den service som erbjuds glesbygdsbefolkningen och att över huvud taget söka bidra till lösande av de problem som befolkningsomflyttningen förorsakar.

Chefen för inrikesdepartementet har nyligen i ett interpellationssvar understrukit detta genom följande uttalande: » Vad lokaliseringsorganen har att pröva är om lokaliseringen är så angelägen från samhällelig synpunkt att statligt stöd bör utgå för att göra lokaliseringen möjlig. Lokaliseringsorganen har därvid att beakta inte bara de företagsekonomiska förutsättningarna utan också de sociala skälen samt de samhällskostnader som kan väntas uppkomma vid det ena eller andra lokaliseringsalternativet. Det är naturligt att man vid dessa avvägningar kan komma till olika resultat beroende bl.a. på om det gäller nylokalisering eller utvidgning av på orten redan etablerat företag.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
Herr talman! Bankoutskottets värderade vice ordförande har bl.a. anfört att det med hänsyn till den korta tid som lokaliseringsstödet hittills har utgått — alltså ungefär två år — inte finns anledning att bifalla de önskemål som framfördes i vår motion om en översyn av lokaliseringsstödet. Detta är naturligtvis en fråga om hur man bedömer vilken tid som erfordras. Får jag bara erinra om vad som bl.a. står i den lokaliseringsproposition som på sin tid godkändes av riksdagen. Där sägs det att de erfarenheter som vinns av lokaliseringsarbetet skall snabbt tillvaratas vid stödverksamhetens fortsatta utformning. När kommer den tidpunkten? Sedan påpekar utskottets talesman att det framför allt var de lokala myndigheterna som skulle ta dessa initiativ. När det gäller utbyggnad av redan befintliga företag inom ett område tror jag att det är riktigt att de lokala myndigheterna tar initiativ, och de har ju möjligheter att ta initiativ. Men inom ett område där industrialiseringen är mycket begränsad finns det också begränsade möjligheter att ta sådana initiativ, och gäller det att nyetablera företag inom ett område tror jag att det är angeläget att de centrala myndigheterna tar ett initiativ.
Herr talman! Inom utskottet har vi utan att på något sätt förbise det allvarliga i läget på en hel del områden i detta land ansett, att en tidrymd av knappa två år är en alltför kort tid för att man skall få någon erfarenhet av hur insatserna och stödet i realiteten verkat. Det tar tid innan sådana saker i det praktiska livet gör ett utslag som kan ge resultat. Det är alldeles riktigt som herr Wikberg sade att det är de lokala myndigheterna som skall ta initiativ, ty så intresserad måste man ju vara i varje bygd att man från de kommunala myndigheternas sida tar initiativ för att få dit industrier eller verksamhet i någon form. Som avslutning kan jag också säga, herr talman, att jag kraftigt vill understryka vad jag tidigare sagt om flexibiliteten vid tillämpningen av dessa bestämmelser.

Herr talman!

I den första reservationen vill mittenreservanterna att det skall medges att statsbidrag kan utgå även till lokaler för mindre produktionsföretag som komplement för viss service som kommunerna bör tillgodose. Majoriteten i utskottet har hänvisat till att industrilokaler får uppföras som beredskapsarbete, om Kungl. Maj:t medger detta. Dessa ståndpunkter beror bl.a. på svårigheterna att bedöma den kommunala kompetensens gränser. Enighet råder i princip om beredskapsarbetenas allmänna inriktning, och reservanterna torde inte heller ha avsett att ändra på dessa allmänna grunder. Någon reell skillnad mellan majoritetens ställningstagande och reservanternas föreligger inte. När det gäller omskolningen vill mittenreservanterna begära en översyn med förtursrätt av inkomstprövningsreglerna för grundbidraget för omskolning. Majoriteten har förutsatt att frågan kommer att prövas i samband med de undersökningar som pågår rörande konsekvenserna för ett inom vuxenutbildningen särskilt utformat studiesystem och finner därför någon särskild skrivelse i ämnet inte påkallad. Utskottets mening innebär att man skall se saken i rätt sammanhang, och eftersom detta utreds är det ingen annan skillnad än den demonstrationseffekt som reservanterna möjligen vill uppnå med sitt förslag. I fråga om lokaliseringen har centerpartiet reserverat sig för att anslaget till lokaliseringsbidrag skall anvisas som förslagsanslag, och vidare vill centerpartiet och folkpartiet begära förslag om utvidgning av totalramen för loka liseringslån snarast möjligt. Högern vill ha mera pengar till lokaliseringslån endast om investeringsbanken inte bildas. Den har emellertid kommit till nu i dag, och därigenom bortfaller detta högerns yrkande. Anslaget till lokaliseringsbidrag är ju av den typ att ökade behov inom en godtagen ram mycket väl kan tillgodoses i vanlig ordning över tilläggsstaten. Det väsentliga är den ram som statsmakterna beslutar om för verksamheten.

Varseltiden har man också reserverat sig för ifrån borgerligt håll. Det är borgerlig samling. Här vill man nämligen ha en förlängd varseltid. Det har vi ingenting emot om det skulle vara motiverat. Jag kan säga samma sak här som jag sade i statsutskottet, att reservanterna har större möjligheter än vi att tala med dem som brukar varsla om inskränkningar inom industrin. Nu är det ju så att varseltiderna är bestämda genom avtal mellan arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsgivarparten. Det råder inga delade meningar om att det ur planeringssynpunkt är angeläget att varsel kommer så tidigt som möjligt. Man måste emellertid beakta att detta inte innehåller hela det bekymmer som det är fråga om. Utskottet har, som även reservanterna antecknat, erfarit att frågan är föremål för inrikesministerns uppmärksamhet. Avtalsparten är också — och det vet vi — fullt på det klara med frågans vikt. Mot den bakgrunden skulle en skrivelse enligt reservationen fylla endast en uppgift som demonstration för den självklara delen i ett totalt inte okomplicerat = avtalsförhållande, där båda parter är på det klara med att det är önskvärt att varsel kan ges tidigare. Men då man inom inrikesdepartementet har detta under utredning är det enligt mitt sätt att se tämligen onödigt att vi skriver brev till kanslihuset om någonting som man där redan håller på med. Det har sagts en hel del om den s.k. KSA-utredningen i de reservationer som här föreligger. I propositionen om investeringsbanken anför = statsrådet Wickman att arbetsmarknadsoch trygghetspolitiken måste byggas ut ytterligare, och han pekar särskilt på bekymren för de handikappade och för de äldre. Nu har i de motioner som var väckta i anledning av propositionen rörande investeringsbanken en rad olika punkter hänvisats till bevillningsutskottet. I dessa motioner finns det en lång rad önskemål som man i vissa fall haft en s.k. kläm till och i andra fall endast fört ett resonemang kring. Mittenpartiernas motioner utmynnar i rediga förslag. Högerns stora motion, som resonemangsvis fört fram olika förslag, har resulterat i att man från borgerligt håll enats om en gemensam reservation. I den har yrkats att riksdagen skall begära förslag till nästa års riksdag i fråga om utvidgad försäkring vid förlorad sysselsättning, förstärkning av arbetsmarknadsforskningen, förtidspensionering, <avgångsbidragen och stöd åt särskilt svårplacerad arbetskraft.

vid förlorad sysselsättning tycks yrkandet vara motiverat i mittenpartimotionerna med att det är önskvärt att en sysselsättningsförsäkring blir allmänt omfattande. Det gäller alltså inte en arbetslöshetsförsäkring utan en sSysselsättningsförsäkring. I högermotionerna framförs samma sak. Frågan utreds — som även påpekas i mittenpartimotionerna — av KSA-utredningen. Kvar står den »stora» differensen om förslag skall begäras till 1968 års riksdag eller om utredningen skall få arbeta enligt sina planer. Som kammaren förstår är skillnaden hårfin, om den över huvud taget går att upptäcka. I fråga om förtidspensioneringen sägs i mittenmotionerna att även vid en utbyggnad av de arbetsmarknadspolitiska medlen en rest arbetslösa kommer att kvarstå. För dessa bör det enligt motionerna övervägas förbättrade möjligheter till förtidspension. I högermotionerna anförs att KSA-utredningen bör utreda bl.a. de nackdelar som följer av ett förtida pensionsuttag genom reduktion av pensionsbeloppet. Sakfrågan har behandlats av riksdagen den 26 april i år i anledning av andra lagutskottets utlåtande nr 39. Lagutskottets majoritet ansåg att någon ändring av reglerna om förtidspensionering inte nu borde övervägas utan att KSA-utredningens resultat beträffande de grundläggande frågorna bör avvaktas. I en reservation anfördes att förtidspension borde kunna medges i vidgad utsträckning i sådana fall där de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte förslår. Kamrarna stannade som alla vet i skilda beslut. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till det som anförts i tilläggsdirektiven till KSA-utredningen, nämligen att det är angeläget att stödet till den äldre arbetskraften utformas så, att dess karaktär av arbetsmarknadspolitiskt betingat bidrag klart kommer till uttryck. Lösningen av grundfrågan bör därför ske inom ramen för KSA-utredningens samlade direktiv. En begäran om för slag till 1968 års riksdag kan inte vara erforderlig. Utredningsaspekten är tillgodosedd. Beträffande avgångsvederlagen uttrycker mittenpartimotionerna den tanken att medverkan i lämpliga former från det allmännas sida kan underlätta en förbättring av nuvarande förhållanden. I högermotionen finner man att KSA-utredningen bör studera frågan. Grundfrågan studeras också av KSA-utredningen. Formerna får vi därefter ta ställning till. Det bör erinras om att denna riksdag har fattat beslut om skattebefrielse för avgångsvederlag. Ett utökat stöd för äldre arbetskraft också i fråga om utbildning förespråkas 1 reservationen. Mittenpartiernas motioner innehåller även här önskemål som är tillgodosedda, t.ex. om förbättrad företagsutbildning för äldre arbetskraft. Högermotionärerna konstaterar detta faktum. Det ligger sålunda en sakligt sett betydande konstruktivitet i förslagen. De reformer som här kan göras torde få ske på grundval av förslag i propositionsform. Och sådana förslag kommer även utan skrivelser av så tankeväckande innehåll. Vad omskolningen beträffar innebär reservationens förslag ett uppdrag åt arbetsmarknadsstyrelsen att göra en undersökning. Mot bakgrunden av att detta område redan är föremål för ett mycket aktivt intresse finns det emellertid ingen anledning att bifalla reservationen. Summan av bedömningen blir alltså den att proposition nr 56 uttrycker en positiv syn på arbetsmarknadspolitikens förstärkning. Vidare framförs motioner vilkas positiva grundsyfte kan sägas peka i samma riktning. Detta är ju bara glädjande, i den mån det kan uppfattas som ett tecken på att kommande reformer kan genomföras i enighet. Emellertid lyckas man inte konkretisera sig i positiva förslag. Nästan undantagslöst har motionärerna lyckats få ihop en provkarta på åtgärder som redan är föremål för pågående utredning eller uppmärksammade på annat sätt — i den mån det inte bara är vackra beskrivningar av allmänna meningar.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
Herr talman! Jag ber att få konstatera att herr Birger Andersson med något litet ironi talar om demonstrationer: Jag trodde nu att det för honom var någonting väldigt fint med demonstrationer, men det är det tydligen inte. Vidare säger herr Andersson att det inte föreligger några större skiljaktigheter mellan reservanternas och utskottets uppfattningar. Jag kan gärna hålla med om det. Det är inte så förfärligt stora skillnader. Men det var visst någon ledamot av denna kammare som någon gång sade att den lilla skillnaden också kan vara rätt betydelsefull.

Jag fick heller inte för mig att herr Birger Andersson i sak vände sig emot det. Jag förmodar också att herr Birger Andersson är av samma uppfattning som reservanterna att en vidgad ram för lokaliseringslånen är nödvändig. Jag har åtminstone fått den uppfattningen av vad herr Birger Andersson i vissa sammanhang sagt när det gäller hans eget län. Herr Birger Andersson ville liksom förringa värdet av att skriva brev och påstod att det gick inflation i riksdagens skrivelser till Kungl. Maj:t. Eftersom Kungl. Maj:t är representerad i kammaren just nu, skulle man ju kun na tycka att herr Andersson har rätt i det här fallet. Men hur är det — här skrivs brev till höger och vänster, t.ex. mellan partiledare, i alla möjliga frågor. Skulle inte riksdagen också kunna uttala sig via en skrivelse till Kungl. Maj:t? Det är ju nästan den enda form riksdagen har att uttala en mening. Jag kan inte finna att brevskrivandet i detta fall är så mycket att ironisera över. Jag vill instämma med herr Andersson i hans karakteristik av högerns stora trygghetsmotion: allmänna önskningar som inte följs upp av några konkreta yrkanden.

Herr talman! Jag har en känsla av att herr Birger Andersson har mycket krafter kvar i kväll, och vi skulle kanske kunna diskutera länge, men tidpunkten är ju ogynnsam, och det är kanske inte lämpligt. Herr Andersson sade att reservationerna i huvudsak endast i språkligt avseende skiljer sig från utskottets utlåtande. I fortsättningen av sitt anförande ställde han sig dock starkt kritisk även mot det sakliga innehållet i dessa reservationer, så det måste väl ändå föreligga vissa skillnader på en del punkter. Beträffande reservation vid punkten 2 i statsutskottets utlåtande nr 112, som gäller översyn av inkomstprövningsreglerna för grundbidraget till omskolningen, är det väl riktigt att skillnaden inte kan vara så stor. Här är det dock fråga om tidpunkten när en sådan översyn skall kunna åstadkommas och när man kan räkna med att det skall leda till resultat.

Vi är annars hänvisade till att vänta på den tidpunkt som Kungl. Maj:t kan finna lämplig för att ta upp dessa frågor. Det är ju den skillnaden mellan oppositionens situation och Kungl. Maj:ts att vi knappast har någon annan möjlighet än att på den här vägen försöka animera Kungl. Maj:t att så snart som möjligt komma fram med förslag på de punkter som vi finner särskilt angelägna. Reservation a vid punkten 4 gäller frågan om löneramen för lokaliseringslånen. Det borde vara av intresse för de organ som skall syssla med dessa frågor att ha någon uppfattning om när medel kommer att ställas till förfogande och vid vilken tidpunkt det kan komma att ske. Såsom vi vet har vi ju för närvarande i förväg intecknat dessa lånemedel. Man kan väl då inte underlåta att ibland fundera över hur det kommer att bli det sista året när dessa lånemedel skall disponeras och hur situationen vid det tillfället kommer att vara, eftersom vi inte i förväg har haft någon kännedom om vid vilken tidpunkt lånemedlen kommer att stå till förfogande. I reservation a vid punkten 5 — jag skall inte beröra någon mer reservation än denna — yrkar vi att förslag skall föreligga år 1968 på de punkter som vi närmare har specificerat i reservationen. Det gäller ju mycket betydelsefulla frågor som berör det arbetsmarknadspolitiska programmet. Skillnaden mellan utskottets skrivning och reservationen är att vi gärna vill få en tidpunkt preciserad när förslag i dessa viktiga frågor kan tänkas föreläggas riksdagen för avgörande.

Herr talman! Jag skall inte ta många minuter i anspråk. En och annan av kammarens ledamöter kanske vet att jag inte är någon vän av långa fredagsplena. Jag vill fördenskull inte heller förlänga denna sammankomst. Herr Nils-Eric Gustafsson menade att små skillnader kan vara av betydelse. De små skillnader som man här har konstruerat fram har väl, misstänker jag, mer en politisk betydelse än en reell. Det må vara hänt. Vi har ju alla sysslat en del med politik och vet hur sådana här ting går till. Kvar står dock att skillnaderna är obetydliga, att viljan är god och att en rad av de reservationer som här föreligger aldrig borde ha blivit skrivna. Jag vill till sist uttrycka min glädje över det brinnande intresse som nu visas frågor som socialdemokratin tidigare ensam har fått slåss för.

Herr talman! Även om jag denna majfredag klockan 19.48 har ett angeläget ärende i samband med lokaliseringspolitiken, hyser jag dock inte någon kolartro på att jag kan åstadkomma någonting genom att hålla en lång utläggning inför kammaren. Jag kommer därför att avstå från det. Jag väljer en annan väg och ställer en direkt fråga till herr talmannen. Har herr talmannen hört talas om den staden Oskarshamn? Ja, herr talmannen behagade finna frågan vara retorisk. Den tarvar inget svar. Jag nämner Oskarshamn som ett signum för ett större problem, nämligen östra Götaland. Vi representanter från östra Götaland har år efter år återkommit motionsledes och sökt fästa uppmärk samheten vid de problem som existerar där. Vi har ännu inte mötts av förståelse vare sig av bankoutskottet eller av kamrarna. Ändock är icke oskarshamnskrisen löst, fastän man trodde det för något år sedan. Jag har inte ställt frågan till herr inrikesministern om han möjligen känner till staden Oskarshamn, ty jag vet om honom att han har stora bekymmer i dag, lokaliserade till den staden Oskarshamn. Emellertid gäller det inte bara Oskarshamn, utan staden har ett uppland med samma problem i fråga om sysselsättningen. Norra länsdelen kring Västervik och de gamla bruksbygderna där omkring har samma problem. I södra delen av Kalmar län överraskades man av att en betydande industri flyttades därifrån till Karlskrona, som är beläget inom samma geografiska region. Det blev inte bättre i Kalmar för det, även om Karlskrona också behöver hjälp. Alt ligger i östra Sverige liksom de båda öarna ute i havet med kända förhållanden på arbetsmarknadens område. é Herr talman! Jag skall inte hålla något långt anförande. Jag har med detta syftat till att fästa uppmärksamheten vid att det finns allvarliga problem i östra Sverige på sysselsättningens område som statsmakterna icke kan blunda för. Med detta har jag också avsett att fästa uppmärksamheten vid reservation nr 2 till bankoutskottets utlåtande nr 30, vilken reservation jag med detta avser att yrka bifall till. Jag sympatiserar också med de övriga reservationerna till bankoutskottets utlåtande nr 30. De må gärna bifallas de också.
Herr talman! Jag måste börja med ett mycket allvarligt påpekande. Herr Nils Theodor Larsson har sökt att förleda kammaren, i två avseenden. Först beträffande klockan, sedan beträffande östra Götaland. Det förstnämnda är inte så allvarligt. Det andra är allvarligare. Låt mig säga att vi känner till Oskarshamn. Får jag så fråga: Känner herr Nils Theodor Larsson till att lokaliseringspolitiska insatser har gjorts i Oskarshamn och i Västervik och att sådana kan bli aktuella i Kalmar och på andra platser? Området är föremål för lokaliseringspolitiska insatser utan att därför behöva ligga inom ett stödområde. Punktinsatserna är i detta avseende helt avgörande. Herr talman! Min avsikt var att i anslutning till den fråga som behandlas lämna ett interpellationssvar. Eftersom det finns förtecknat på kammarens dagordning, skall jag nu läsa upp svaret. Herr Isacson har frågat hur många personer som fortfarande redovisades som arbetssökande den 1 mars detta år efter friställning i samband med nedläggning av företag eller driftsinskränkning under tiden före den 1 september 1966 och vilka erfarenheter som vunnits av omskolning och omplacering av av personer, som uppnått 55 års ålder, i samband med sådan omflyttning av arbetskraft. Sådana uppgifter som herr Isacson avser i första delen av sin fråga framgår inte av de vanliga arbetslöshetsräkningarna. I samband med räkningen i december 1966 företogs emellertid en specialundersökning av de personer som under år 1966 blivit arbetslösa på grund av = företagsnedläggning eller driftsinskränkning. Totalt var vid detta tillfälle 3 274 personer eller 10 procent av hela antalet arbetslösa utan arbete till följd av sådana åtgärder. Av dessa kom 2701 från industri och hantverk samt gruvindustri. 30 procent av dem hade varit utan arbete i mer än tre månader, 28 procent mellan en och tre månader samt 42 procent mindre än en månad. Inom Övriga yrkesområden var arbetslöshetstiderna kortare. Dessa siffror bör ses mot bakgrunden av att antalet personer berörda av varsel under år 1966 uppgick till 21 000. Vad gäller frågan om vilka erfarenheter som vunnits av omskolning av personer som uppnått 55 års ålder vill jag framhålla, att en rätt vald utbildning för äldre arbetskraft i regel ger ett gott resultat. I de flesta fall leder utbildningen till önskad anställning i utbildningsyrket eller i närliggande yrke. Det är emellertid naturligt att äldre arbetskraft ofta känner tveksamhet inför att byta yrke eller att flytta till annan ort. Detta bottnar vanligen i en större bundenhet vid hemorten i vissa fall på grund av fastighetsinnehav, familjeband eller andra omständigheter samt osäkerhet inför att helt byta arbetsoch kanske bostadsmiljö. Under utbildningstiden kan bidrag till vederbörandes egen och familjens uppehälle erhållas. För att minska de ekonomiska påfrestningar som uppstår vid flyttning till annan ort kan olika former av flyttningsbidrag utgå. De nämnda åtgärderna gäller alla arbetslösa oavsett orsaken till arbetslösheten. Statistiska uppgifter om äldre som blivit utan arbete i samband med driftsnedläggningar eller driftsinskränkningar och som omskolats finns inte tillgängliga. Det kan emellertid nämnas att antalet deltagare i omskolningskurser över 55 års ålder från våren 1966 till hösten 1966 ökade från ungefär 450 till nära 650. Geografisk omplacering av äldre arbetskraft förekommer också om än i betydligt mindre omfattning än beträffande yngre. Man har inte gjort någon specialundersökning beträffande äldre arbetskraft som har omplacerats från en ort till en annan på grund av sådana sysselsättningsförändringar som interpellanten avser. Beträffande hela antalet personer över 55 år som erhållit starthjälp finns emellertid uppgifter. Under år 1966 var det 500. Eftersom starthjälp utgår i samband med arbetsplacering innebär det att vederbörande också fått sysselsättning. Jag vill framhålla att arbetsförmedlingarna under senare tid i högre grad än tidigare har aktiverats att gripa sig an problemen i fråga om den arbetskraft som drabbas av driftsmässiga förändringar. Det gäller i första hand åtgärder som syftar till att underlätta omställningen till nytt arbete i öppna marknaden. För att bereda varje anställd som blir utan arbete en lönsam och meningsfylld sysselsättning har arbetsförmedlingens service systematiserats efter vissa principer, men åtgärderna måste naturligtvis anpassas till det aktuella fallet. Det väsentliga i arbetsförmedlingens handlande är en kraftfull och koncentrerad insats under en relativt kort tidsperiod. Härvid måste arbetsförmedlingen utveckla ett nära och förtroendefullt samarbete med arbetsgivare och arbetstagare för att åtgärderna skall få en för alla parter tillfredsställande effekt. Detta samarbete sker i huvudsak inom ramen för den omställningskommitté som bildas vid varje företagsnedläggning. Denna kommitté består av representanter för företagsledning, de anställdas organisationer inom företaget, kommunen, länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen. Omställningskommitténs uppgift är att före och under omställningen vara ett forum för information och överläggningar om de frågor och åtgärder, som aktualiseras under omställningsarbetets gång. Det åligger också arbetsförmedlingen att följa upp resultatet av de vidtagna åtgärderna.
Herr talman! Jag tackar herr statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för detta ganska uttömmande svar. Jag finner det svårt att vid denna timme, när de flesta kammarledamöter väntar på att få lämna storstaden och fara ut till landet, till fågelsången och fiskevattnen, ta upp en diskussion om utglesningsbygdernas problem; det är ju något av en paradox. Men när jag ställde interpellationen trodde jag inte att den skulle besvaras vid ett tillfälle som detta utan hade hoppats att den kunnat komma upp i ett tidigare sammanhang. Det är i alla fall min egen skuld att så inte skedde, eftersom jag inte kunde ta emot svaret vid ett tidigare tillfälle. Interpellationen framställdes mot bakgrunden av den debatt, som fördes framför allt under förra året vid skilda tillfällen, om nyttan och nödvändigheten av att påskynda strukturomvandlingen och en övergång från vad man kallade låglöneföretagen till höglöneföretagen. Förra årets debatt var i det avseendet mycket märklig, tycker jag. Framträdande medlemmar av både regering och riksdag uttalade sig i den riktningen, att vi borde lägga ner låglöneföretagen, ju förr dess bättre. Vid den tidpunkten fanns en känsla av obegränsade möjligheter. Man tyckte att det var anledning att påskynda denna process. Det talades också mycket om att samhället kunde göra väldiga överföringsvinster. Särskilt vissa företag inom textilbranschen och jordbruket kom i blickpunkten — man menade att ju förr folk kunde rationaliseras bort därifrån, desto bättre var det ur hela samhällets synpunkt. Jag tycker nog att frågan om individen många gånger här kommit i skymundan. Människan har behandlats som en matematisk storhet med ett visst värde i en samhällsekonomisk ekvation, men inte mycket mer. Lärdomarna under senare år har emellertid varit bittra och visat att problemen ingalunda är så enkla som man velat göra gällande. I dag har vi problem även på platser med normalt fungerande arbetsmarknad, och jag tycker knappast att interpellationssvaret är uttömmande härvidlag — jag hade väntat att få litet statistiska uppgifter från sådana platser. I arbetsmarknadsstyrelsens papper har jag funnit uppgifter som tyder på att framför allt den äldre arbetskraften har mycket stora svårigheter att i denna situation komma över till nya arbetsfält. Det är denna restarbetslöshet som är så påtaglig och skapar så stora rent mänskliga problem. Jag tror — det framhölls även inledningsvis av herr Jacobsson — att många mänskliga tragedier har utspelats i detta sammanhang. Mot den bakgrunden vill jag ställa frågan: Skall vi inte, när vi har att ta ställning till en rad andra problem, t.ex. jordbrukspolitiken, tänka oss mycket noga för innan vi vidtar åtgärder som ytterligare påskyndar den här processen? När vi diskuterar överföringsvinsterna och när vi diskuterar nyttan av att föra över människor från en näringsgren till en annan är det, herr inrikesminister, en mycket stor brist i vårt resonemang att vi sällan räknar med den ekonomiska totaleffekten. Ofta räknar man bara med Ööverföringsprocessens plussida. Men hur skall det vara möjligt att få kännedom om hela effekten av en sådan här överföring? Det finns också en mycket stor minussida — en kostnadssida — och jag har en bestämd känsla av att man hittills har varit rädd för att ta upp denna kostnadssida och föra in den i debatten. Om man hade gjort det, hade det blivit en mycket mera realistisk bedömning av den samhällsekonomiska nyttan av lokaliseringsåtgärder. Vi skulle också ha fått en mycket nyktrare diskussion om dessa saker. Det är många aspekter som man måste ta hänsyn till i detta sammanhang och som berör just kostnadssidan. Jag är medveten om att det är ytterst svårt. Med den strukturomvandling som vi i många avseenden står inför är det dock nödvändigt att vi har klart för oss både plussidan och minussidan. Därför är en realistisk undersökning av hela nettoeffekten, av alternativa överföringsoch omställningslös ningar, ett önskemål som det är ytterst viktigt att få beaktat. Människorna i dagens samhälle har många gånger en mycket specialiserad och begränsad yrkesutbildning. Det ligger väl liksom i tiden att specialiseringen inom näringslivet också medför en specialisering i yrkesutbildningen. Hur skall man i tid kunna ta upp detta problem? Jag har på tjänstemannasidan sett fall som klart visar att vissa tjänstemän i dag skulle ha en helt annan situation om de inte haft en så specialiserad och begränsad yrkesutbildning. Kan man inte från samhällets sida, innan det är dags för omskolning, ta initiativ som skulle underlätta och göra det möjligt för dem som står inför en omställning att kunna klara en sådan på ett bättre sätt? Här kommer värdet av en bred yrkesutbildning i blickpunkten. När jag talar om dessa frågor rörande nettoeffekt, överföringsvinster och allt sådant kan jag inte underlåta att berätta en liten historia som jag tycker är belysande för den enskilda människans situation i sammanhanget. Det gällde en skogsarbetare och deltidsjordbrukare från mina trakter, som begärde ett bostadsförbättringslån. Han var en duktig skogsarbetare och ville ägna sig åt sitt yrke. Men när hans ansökan kom upp i länsbostadsnämnden blev den avslagen. Man ansåg inte läget på hans bostad vara lämpligt. I stället blev han då övertalad av arbetsmarknadsmyndigheterna att söka sig till Stockholm, där han skulle kunna få ett arbete och tjäna betydligt mera, eftersom han tillhörde de s.k. låglönegrupperna. Han gjorde som han blev tillrådd och vistas nu här i Stockholm. Jag har träffat mannen i fråga, och han säger att han om han hade vetat vad detta skulle innebära aldrig hade givit sig in på det. Han tjänar i dag 10 000 kronor mer om året men har en lägre levnadsstandard än när han själv kunde bestämma sina hyreskostnader i sin enkla bostad. Han kunde tidigare på fritiden i viss mån odla de livsmedel han behövde. Den levnadsstandard han i dag har är naturligtvis rent samhällsekonomiskt hög, om den nu skall bedömas på detta vis, men hans levnadskostnader är inte minst med hänsyn till bostaden så mycket större att han känner sig ha gjort ett ytterst dåligt val. Detta val tvingas många människor i dag att göra. Vi kan i våra kalkyler bara konstatera att det är på detta sätt. Han har handlat samhällsekonomiskt riktigt, och han tillhör nu en höglönegrupp, men man har glömt bort något väsentligt i sammanhanget. Jag frågar mig om man inte borde försöka att se på dessa frågor på ett något annat sätt. Jag vet att det är svårt, men det är nödvändigt framför allt om man skall komma till rätta med de glesbygdsproblem som på många håll håller på att bli allt besvärligare.
Herr talman! Jag uppfattar inte det tidsmässigt trängda läget i denna kammare så att dess ledamöter skulle vara mindre intresserade av de aktuella sysselsättningsoch = trygghetsfrågorna, utan det torde vara så att vad som bör göras nu är mindre kontroversiellt. De på motionsyrkanden byggda reservationerna är i sina viktigaste delar tillgodosedda genom åtgärder, pågående utredningar och aviserade förslag. För min del behöver jag därför inte tynga kammarens ledamöter med några längre kommentarer. Trygghetsfrågorna skall inte bara diskuteras — de skall också lösas, och vi är på god väg. Det belopp på över 2,5 miljarder kronor som vi nu tycks kunna besluta om i enighet är ett mycket viktigt bidrag till det trygghetsarbete som pågår. nala beredskapsarbeten eller på andra godtagbara sätt uppförde lokaler för hantverks-, industrioch serviceföretag.

Herr talman! Fru Segerstedt Wiberg har frågat statsministern vilka åtgärder regeringen ämnar vidtaga för att trygga att Nordiska rådets rekommendationer följs upp i sitt rätta sammanhang i departementens arbete och att regeringens ståndpunkt till dem redovisas för riksdagen, så snart proposition avlåts i fråga med nordiska aspekter. Eftersom jag har fått statsministerns uppdrag att på regeringsplanet samordna frågor, som gäller Nordiska rådet, torde det få ankomma på mig att besvara interpellationen. Fru Segerstedt Wiberg gör i interpellationen bl.a. gällande att regeringen har försummat att i vissa propositioner redogöra för initiativ av Nordiska rådet i de frågor som propositionerna behandlar. Jag skall till en början uppehålla mig vid de exempel som fru Segerstedt Wiberg har åberopat. Det första gäller proposition 1967: 55. Den behandlar bl.a. frågorna om differentiering av körkort, körkortsåldern och förarutbildningen. Nordiska rådets rekommendation nr 8/1965 om nordisk giltighet för körkort avser enhetliga regler för förvärv, förnyelse och återkallelse av körkort och syftar till att ge de i ett nordiskt land utfärdade körkorten samma giltighet i övriga nordiska länder. Propositionsförslagen om differentiering av körkort avser att med svensk rätt införliva reglerna i 1949 års Geneévekonvention i ärendet, till vilken Sverige har anslutit sig. Något behov av särskild samnordisk förarutbildning har hittills inte gjort sig gällande. Tanken på att tidsbegränsa körkortens giltighet har övervägts i detta sammanhang men har avvisats. Frågan om återkallelse av körkort berörs inte i propositionen. Vad beträffar reglerna om förvärv av körkort behandlas endast körkortsåldern och det är bara fråga om smärre jämkningar av gällande rätt. Det bör framhållas, att enligt vad Nordiska rådets trafikutskott uttalat, nordisk giltighet för körkort inte förutsätter helt enhetliga regler för förvärv, förnyelse och återkallelse av körkort. Av vad jag nu har sagt framgår, att det förslag som läggs fram i prop. nr 55 inte binder regeringen vid ett kommande ställningstagande till Nordiska rådets rekommendation nr 8/1965. Som framgår av interpellationen har i anledning av rekommendationen ett ämbetsmannautskott tillsatts för att behandla frågan om nordisk giltighet för körkort. Resultatet av utskottets arbete kommer självfallet att redovisas i vanlig ordning och det blir då anledning att närmare pröva de olika förslag som kan komma att framföras. Vad beträffar fru Segerstedt Wibergs andra exempel vill jag erinra om att prop. 1967: 85 i främsta rummet avser sådan utbildning — både för vuxna och för ungdom — som sker enligt ungdomsutbildningens kursplaner. Så länge de nordiska länderna inte har kommit fram till en enhetlig nordisk skolordning, är det knappast möjligt att i syfte att ersätta läraren använda ett material som är producerat för ett annat nordiskt land. Inte heller i detta fall har regeringen försummat något initiativ från Nordiska rådet. Regeringen är tvärtom beredd att ta vara på de praktiska fördelar som kan vinnas med ett nordiskt samarbete på t.ex. vuxenutbildningens område. I direktiven till den kommitté, som — enligt vad som uttalas i propositionen — bl.a. skall bedriva försöksverksamhet med radio och television på utbildningsområdet, sägs att de sakkunniga bör undersöka vilka kostnadsbesparingar som kan uppnås genom ett nordiskt samarbete i produktionen av utbildningsprogram. Det kan också nämnas att kontakt har etablerats med den norska utredning som arbetar med motsvarande frågor. va eller aktier i vissa bolag. Som framhålls i propositionen ansåg jag av flera skäl att en mer omfattande revision av nämnda lag borde anstå tills vidare. Det aktuella förslaget omfattar sålunda endast vissa specialfrågor, nämligen delegering av tillståndsgivningen i vissa fall, ändringar som har samband med annan lagstiftning på fastighetsrättens område och uppmjukning av gällande förbud för utlänningar att inmuta mineralfyndighet. Sistnämnda förslag är föranlett av Sveriges anslutning till EFTA-konventionen. Den grundläggande regeln i 1916 års lag om särskilt tillstånd som förutsättning för utlännings förvärv av fast egendom här i riket berörs däremot inte av förslaget. Redan med hänsyn till vad jag nu har sagt ansåg jag mig sakna anledning att i propositionen över huvud taget gå in på Nordiska rådets rekommendation nr 3/1958 angående likställighet för medborgare i de nordiska länderna i fråga om bl.a. rätten att förvärva fast egendom för bostadsändamål. Jag vill f. ö. erinra om att Nordiska rådet år 1964 på förslag av dess juridiska utskott beslöt avskriva rekommendationen som slutbehandlad för rådets del. De av interpellanten anförda exemplen ger således inte någon grund för påståendet att de nordiska aspekterna inte har beaktats i propositioner som rör frågor av nordiskt intresse eller att regeringen inte ägnar Nordiska rådets rekommendationer tillräcklig uppmärksamhet. Rådets rekommendationer har regelmässigt föranlett ett utredningsarbete i nordisk samverkan. Det har emellertid varit nödvändigt att göra en prioritering vid arbetsplaneringen som ibland kan ha medfört en viss tidsutdräkt i behandlingen av rekommendationerna. Det har också i vissa fall efter verkställd utredning visat sig inte vara möjligt eller lämpligt att genomföra exakt de åtgärder som en rekommendation syftar till. Men detta kan givetvis inte tas till intäkt för ett påstående om att regeringen inte ägnar rekommendationerna = tillbörlig uppmärksamhet eller att det nordiska samarbetet inte tas på allvar. Talet om nonchalans mot det nordiska samarbetet och påståendena om brister i organisationen av arbetet inom Kungl. Maj:ts kansli förefaller mot denna bakgrund helt gripna ur luften. Fru Segerstedt Wiberg gör vidare gällande att departementens tjänstemän skulle sakna information om de initiativ som Nordiska rådet tar inom deras resp. ämnesområden. En sådan information lämnas kontinuerligt av kontaktmännen till de berörda enheterna inom departementen. Frågorna aktualiseras ju också årligen för enheterna i samband med att regeringen lämnar Nordiska rådet meddelanden om rådets rekommendationer. Det saknas alltså grund även för detta påstående. Anordningen med kontaktmän för nordiska frågor tillkom år 1960 efter överenskommelse mellan de nordiska ländernas statsministrar och Nordiska rådets presidium. Kontaktmannainstitutionen har sedan vid olika tillfällen diskuterats vid överläggningar mellan presidiet och statsministrarna. Jag tror att alla är överens om att kontaktmannainstitutionen fungerar väl och är till stor nytta. Vid en sammankomst i Hindsgavl i september 1966 framkom emellertid en del förslag i syfte att ytterligare effektivisera kontaktmännens samarbete. Dessa förslag diskuterades vid överläggningar i Stockholm i januari i år mellan den svenske rådspresidenten och de svenska kontaktmännen. Avsikten är att fortsatta överläggningar i frågan skall hållas. Jag vill avslutningsvis försäkra att regeringen fäster den största vikt vid de rekommendationer som Nordiska rådet beslutar och vid rådets verksamhet över huvud taget. Under de senaste åren har det nordiska samarbetet växt betydligt i omfattning och intensitet. I dessa dagar kan det vara på sin plats att erinra om det samarbete som har ägt rum under de nyss avslutade GATT förhandlingarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det snabba svaret på min interpellation. För egen del kan jag helhjärtat instämma i att det just nu kan vara skäl att påminna om det goda resultat som det nordiska samarbetet i Kennedyrundan lett fram till. Det är också övertygelsen om samarbetets värde som har föranlett min fråga. I svaret tar justitieministern fasta på de tre exempel jag anfört. Avsikten därmed är att visa att regeringen verkligen tillskriver Nordiska rådets rekommendationer stor betydelse. Justitieministern säger att man beträffande körkorten i propositionen tagit sikte på Geneévekonventionens regler. I svaret anges ett uttalande av Nordiska rådets trafikutskott om att nordisk giltighet för körkort inte förutsätter enhetliga regler i övrigt. Det är riktigt, men uttalandet där har gjorts med hänsyn till att man inte önskat fördröja införandet av en gemensam nordisk trafiklag, alltså inte för att man för framtiden vill avstå från enhetliga regler. I sammanhanget förtjänar även observeras att trafikutskottet begärt att om ett nordiskt land ändrar sina regler för förarbevis skall de övriga länderna kontaktas. De svenska ledamöterna av den nordiska vägtrafikkommittén ifrågasätter också — det nämns särskilt i propositionen — om man inte borde söka uppnå nordisk enhetlighet i fråga om körkortet. Påpekandet har efter vad jag har kunnat finna inte satt några spår i propositionen. Beträffande exemplet som gäller propositionen om åtgärder på vuxenutbildningens område och som skall behandlas av kammaren i morgon heter det i svaret att den kommitté som skall tillsättas i sina direktiv uppmanas att undersöka vilka kostnadsbesparingar som kan uppnås genom ett nordiskt samarbete. Det förefaller mig onekligen vara ett ganska magert resultat av det intresse som visats frågan i Nordiska rådet och som kommit till uttryck vid ett flertal tillfällen. Justitieministern säger vidare att så länge man inte har enhetlig skolgång kan man inte producera material för hela Norden. Men om det gäller material i naturvetenskapliga eller matematiska frågor tror jag inte att detta vållar någon svårighet vare sig med tanke på språket eller med tanke på kurserna, även om kursmomenten kanske är olika upplagda och kommer in vid olika tillfällen. Vad slutligen gäller propositionen angående vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom heter det i svaret att justitieministern inte haft anledning gå in på Nordiska rådets rekommendation. Jag får alltså i samtliga aktuella fall besked om hur man från regeringens sida sett på Nordiska rådets rekommendationer, men jag får inte svar på min fråga om anledningen till att man inte berör de nordiska aspekterna i respektive propositioner. Jag ber justitieministern observera att jag i interpellationen uttryckligen uttalar att det är av intresse att få angivet också skälen till en negativ hållning. Detta gäller härvidlag främst det sista exemplet. Dessutom har jag inte påstått att det skulle ha förekommit nonchalans, utan jag påpekade att en utebliven redovisning av nordiska initiativ kan ge intryck av nonchalans men att det är sannolikare att det brister i organisationen inom regeringskansliet. Någonstans måste nämligen enligt min åsikt ett fel begås vid handläggningen av ärendena när de nordiska aspekterna inte redovisas i propositionerna, fastän man i Nordiska rådet ofta utfört ett stort utredningsarbete. Det måste också verka mycket nedslående för dem som arbetar på olika stadier inom Nordiska rådet om deras arbete inte når fram och inte visas den erkänsla som består i att det redovisas och tas upp i parlamenten. Jag tycker att det är orimligt att begära att den enskilde riksdagsledamoten skall kunna ana sig till, eller leta fram, vad Nordiska rådet rekommenderat eller låtit utreda i de fall när de nordiska initiativen inte nämns i propositionerna. Intrycket måste då helt enkelt bli att det inte förekommit någon nordisk aktivitet eller att regeringen inte tagit hänsyn eller ansett sig ha skäl att ta hänsyn till aktiviteten. Jag är väl medveten om det stora intresse för det nordiska samarbetet som justitieministern har visat vid många tillfällen. Jag vet också att detta intresse har haft god effekt. Jag måste därför med beklagande konstatera att dagens svar blivit så negativt. De exempel som jag i interpellationen dragit fram är ju inte enstaka företeelser. De har valts ut bland många andra för att de har varit aktuella denna vår. För att nämna ett annat exempel skulle jag föreslå att justitieministern ser på vad som sägs i statsverkspropositionen på sjunde huvudtiteln där den nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg behandlas. Där redogörs för vad den nordiska kommittén för sjukhusutbildning föreslagit om bl.a. en kurs för administratörer. Det är ju bra att man här upplyses om det nordiska kommittéarbetet. Men är det för mycket att begära att även en redogörelse för Nordiska rådets synpunkter på frågan kommer med? Rådet och dess socialpolitiska utskott har som justitieministern säkert vet ställt sig kritiska mot kommittén och framfört en rad synpunkter just på administratörernas utbildning samt även gjort kritiska uttalanden om själva lokalerna. I denna fråga är den svenska regeringen koordinerande, dess synpunkter och åtgärder blir följaktligen av stor betydelse för det fortsatta samarbetet. Jag kan också nämnda andra, exempelvis pro position nr 117, där det inte talas om fiskerigränserna. Åtminstone har jag inte kunnat hitta att man där nämner det arbete som utförts från 1960 till 1965 i Nordiska rådet. För egen del kan jag alltså inte komma ifrån att det måste brista i organisationen på ett eller annat sätt när kontaktmännens informationer om Nordiska rådets verksamhet inte avspeglas i propositionerna. Att det kan uppstå vissa problem vid genomförandet av rekommendationerna är något annat, men även den sidan av saken tycker jag att man skall redovisa. Det kan vara av betydelse ur många synpunkter. För mig är det angeläget att ge det nordiska samarbetet en fast förankring och låta det ta sig uttryck i praktiska resultat. Förutsättningen för detta måste vara att riksdagen i sitt vardagliga arbete och i sitt arbetsmaterial får vetskap om vad som sker på det nordiska arbetsfältet. Det är en felaktig ordning om de nordiska synpunkterna huvudsakligen kommer fram via motioner av en eller annan rådsmedlem. Inte heller är det tillfredsställande om de nordiska aspekterna slumpvis belyses i vissa propositioner, i andra alls inte. Justitieministern påpekar att de nordiska frågorna aktualiseras när regeringarna lämnar sina meddelanden till Nordiska rådet om dess rekommendationer. Mig förefaller detta vara en tämligen självklar sak. Vad jag efterlyst är en sådan ordning som ger riksdagen klarhet om Nordiska rådets initiativ och rekommendationer. Bakom rekommendationerna ligger ju ofta som jag nämnt inte bara ett omfattande utredningsarbete utan också en omsorgsfull remissbehandling i samtliga nordiska länder. Se exempelvis på frågan om det nordiska samarbetet på televisionens och vuxenutbildningens områden, där det har utförts ett både tidsödande och omfattande arbete. Kommer inte allt detta arbete till synes i propositionerna, kan man inte gärna räkna med att riksdagen skall bli med veten om insatserna, ännu mindre bli aktivt intresserad. I svaret framhåller statsrådet att departementens tjänstemän «ingalunda saknar vetskap om vad som sker inom Nordiska rådet. Eftersom jag redan påpekat att jag är medveten om justitieministerns stora intresse för de nordiska frågorna hoppas jag justitieministern skall förmå sina kolleger att visa en mera positiv inställning än vad svaret låter antyda. Avslutningsvis vill jag gärna framhålla att det är så mycket mer maktpåliggande att vi får redovisning om arbetet i Nordiska rådet som man efter det senaste mötet — och nu då det nordiska arbetet på sätt och vis befinner sig i ett mycket kritiskt skede — fått en nog så skarp kritik mot rådet. Kritiken efterlyser resultaten i det praktiska handlandet och bygger delvis — förefaller det mig — på bristande informationer men också på det förhållandet att man inte återfinner de nordiska synpunkterna i själva riksdagsarbetet, och riksdagens arbetsmaterial består huvudsakligen just av regeringens propositioner. Enligt vad jag hört är man i de övriga nordiska länderna mycket mån om att få med de nordiska synpunkterna i propositionerna. Man går där ibland så långt att man anser det vara en styrka för propositionerna att de nordiska aspekterna kommer med.
Herr talman! Regeringen redovisar regelmässigt Nordiska rådets synpunkter på olika problem när regeringen lägger fram förslag till riksdagen vilka behandlar dessa frågor. Jag har en rad med propositioner i lagstiftningsfrågor där vi haft ett nordiskt samarbete på departementsplanet och i Nordiska rådet 0. s. v. Där redovisas regelmässigt dessa frågor. Men vi redovisar inte Nordiska rådets synpunkter i frågor som inte haft någon aktualitet för Nor diska rådet. Om det sista av fru Segerstedt Wibergs exempel, det om rekommendationen nr 3/1958 angående likställighet för medborgare i de nordiska länderna i fråga om rätten att förvärva fast egendom för bostadsändamål, vet fru Segerstedt Wiberg lika väl som jag att den rekommendationen riktade sig praktiskt taget enbart till Danmark. Man ville att danskarna skulle behandla svenskar som ville köpa s.k. sommarhus i Danmark på samma liberala sätt som vi behandlar danskar som vill köpa sommarstugor i Sverige. Den rekommendationen avskrevs av rådet 1964. Det finns ingen som helst anledning att behandla en sådan avskriven rekommendation när jag tar upp frågan att ändra vår lagstiftning så att den i fråga om inmutning av mineralfyndigheter kommer i överensstämmelse med EFTA-konventionen och samtidigt delegerar vissa tillståndsbeslut från Kungl. Maj:t till länsstyrelse.

Herr talman! I verkligheten är det väl ändå inte så att regeringen regelmässigt redovisar frågor som har aktualitet för Nordiska rådet och endast utesluter andra. Det är riktigt att Nordiska rådet först tog upp den senaste frågan med tanke på sommarhusen i Danmark, men jag tror, att frågan därefter kommit i ett annat läge. Jag begärde för övrigt bara att justitieministern skulle anföra också de negativa synpunkterna, i detta ärende alltså ge besked om att rådets uttalande inte längre är aktuellt. Om justitieministern tänker på att många av oss inte är juridiska experter utan lekmän, så kan han förstå att det inte är så enkelt för oss att hitta fram till förklaringarna. Det förhåller sig inte heller så att alla frågor som är aktuella verkligen redovisas. Låt mig påminna justitieministern om den fråga som vi hade uppe här för ett år sedan och som gällde fredsoch konfliktforskningen. Där hade man glömt de nordiska aspekterna. Dessa påpekades i en motion, och den motionen angavs då av fru Myrdal utgöra en klar förbättring. Jag nämnde här TV samarbetet på vuxenutbildningens område, där det föreligger förslag i Nordiska rådet som är aktuella. Vad beträffar skolans område och den omtalade enhetligheten föreligger också aktuella förslag om hur man bäst skulle kunna utnyttja arbetsmaterialet. Jag är som jag tidigare framhållit övertygad om att justitieministern har ett starkt intresse för de nordiska frågorna, men vad jag önskar är att riksdagen skall få en klarare bild av vad som sker i Nordiska rådet. Det är den bilden som nu kommer bort och som har kommit bort i de propositioner jag nämnt och i många andra. Jag kan inte finna annat än att det är slumpvis som det nordiska samarbetet omtalas i propositionerna. I en del propositioner redovisas de nordiska aspekterna mycket noga, i andra nämns de, som sagt, inte alls. När det gällde radioansvarighetslagen redovisades t.ex. det nordiska samarbetet, men när det gällde rundradions framtid nämndes detta mycket litet. I det senare fallet redovisades de internationella aspekterna, men det stod inte nämnt vad Nordiska rådet hade sagt om önskvärdheten av ett nordiskt TV-samarbete.
Herr talman! Herr Jansson har frågat mig, om jag är beredd att dels lämna besked om vilka dispositioner som eventuellt förbereds för markanvändningen i de delar av norra Solna och angränsande områden som ägs av staten, dels medverka till att berörda kommuner får del av statens avsikter i så god tid att ett verkligt medinflytande i stadsplanearbetet kan garanteras. Med stöd av ett av Kungl. Maj:t lämnat bemyndigande uppdrog dåvarande chefen för kommunikationsdepartementet i april 1965 åt särskilda sakkunniga att upprätta en översiktlig dispositionsplan för de delar av Järvafältet, som reserverats för statliga ändamål. De sakkunniga, som antagit benämningen statens järvafältsdelegation, bedriver sitt arbete i nära samråd med byggnadsstyrelsen och andra lokalförvaltande och lokalbehovsrepresenterande myndigheter och institutioner. Delegationen har också kontinuerliga kontakter av informativ och konsulterande art med den s.k. järvafältskommittén, vilken är det gemensamma planeringsorganet för de kommuner, vilka är engagerade i exploateringen av Järvafältet. Enligt vad jag inhämtat avser delegationen att framlägga sitt förslag till dispositionsplan mot slutet av innevarande år. Förslaget kommer sedan att bli föremål för remissbehandling i sedvanlig ordning, därvid de kommunala intressena ges tillfälle att anföra ytterligare synpunkter på de med dispositionsförslaget sammanhängande planfrågorna.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka herr statsrådet för svaret. Det är klart att när man ställer en interpellation gör man det i ett visst syfte. Bakom denna interpellation låg närmast en förhoppning om att få en information och eventuellt en överläggning om de planer som staten har för sin ägandes mark i de områden det här gäller. Nu kan det tyvärr konstateras att svaret bara talar om vad vi mycket väl redan vet, nämligen att en utredning pågår, och det kände jag till när interpellationen framställdes, men tyvärr fick jag inte något annat besked av interpellationssvaret. Den utredning som herr statsrådet erinrar om är i dagarna två år gammal. Enligt svaret dröjer det omkring ett år till, innan vi ens kan få en officiell antydan om vad som kommer att ske. Jag vill påpeka att kommunerna under tiden tvingas att planera inom sina respektive områden, livligt påhejade av centrala organ som vill ha fram stadsplaner och översiktsplaner. Där stadsplaner i dag inte är färdiga och fastställda finns, i varje fall i Solna, färdiga skisser till stadsplaner. De ligger i omedelbar närhet av de stora, vita fläckar på stadsplanekartorna som utgöres av de områden staten när den sålde delar av Järvafältet tog undan för att använda till egna byggen. Det är inga småområden det gäller — omkring 500 hektar mark, varav huvudparten ligger inom Solna stad. Vi som nära nog dagligen sysslar med dessa planfrågor ställer oss självfallet frågande till vad som skall hända på dessa områden. De ligger intill bostadsområdet. Vad skall det bli för typ av bebyggelse? Vad kommer att krävas av kommunerna i vad gäller trafikens ordnande? Kommer det att bli en bebyggelse som kräver serviceanordningar av andra slag och som kanske kommer att påverka de stadsplaner vi i dag har eller har skisser till? Man skulle också vilja fråga statsrådet: Är det alldeles uteslutet att någon del av de områden som nu har förbehållits staten kan disponeras för bostäder? Sedan jag framställde denna interpellation har jag blivit delaktig av en skiss som har gjorts inom järvafältsutredningen. Jag vet inte om statsrådet känner till den, men om jag undantar det stora område som i dag disponeras av Ing. 1 upptar denna skiss arbetsplatser för cirka 25 000 människor. Inom parentes kan jag nämna att denna skiss också förutsätter ganska betydande ändringar av den nuvarande kommunindelningen, men det kanske spelar mindre roll så som det ser ut i förorterna i dag. Vi har i Solna cirka 12000 människor i bostadskö, och vi har brist på mark till att bygga på. Skall vi ha ytterligare 25000 arbetsplatser utan att någonting av detta kan bli bostäder, så frågar man sig hur det skall gå. Man kan också fråga sig hur vi skall ordna trafikfrågan om alla dessa människor kommer dit. De flesta skall väl till Stockholm åtminstone någon gång, och de måste då färdas igenom de stadsplanerade och uppskisserade områden som nu finns. Jag känner väl till vilka oerhört stora behov staten har av lokaler och markutrymmen och att många institutioner och statliga verk kräver ökade utrymmen. Det är ingenting att säga om det, men man kan fråga sig om det verkligen är nödvändigt att allt detta skall ligga så nära Stockholm som det här är fråga om. Vi kan i dag inte göra några riktiga prognoser. En prognos för en stad kräver inte bara att vi kan säga hur många människor som skall bo i staden. Man måste också kunna tala om vad de skall sysselsättas med och hur många yrkesverksamma människor det skall finnas i en kommun. Det kan vi inte så länge osäkerheten är sådan som för närvarande. Det är alltså, vill jag säga till statsrådet Palme, en massa frågor som vi har att ställa i dag. Vi känner oss för närvarande i allra högsta grad osäkra på planområdet, och det som är absolut viktigast är att denna osäkerhet för dagen innebär att vi ligger stilla med färdiga stadsplaneskisser och inte kan göra någonting förrän vi får veta vad staten ämnar göra. Vi har bl.a. lokal vägsystemet, som vi inte kan göra någonting åt just nu. Därför vill jag till sist bara uttala den förhoppningen att kommunikationsministern om möjligt medverkar till att kommunerna blir delaktiga av de planer som finns, så att vi på ett tidigt stadium får börja diskutera tillsammans. Det är ändå så, herr statsråd, att de stadsplaner som skall läggas upp skall göras av kommunen, och kommunen är ytterst ansvarig för detta arbete. Därför borde också kommunen i god tid dels beredas tillfälle att få titta på materialet och dels få möjlighet att framlägga sin syn på det samt framför allt ges tillfälle att färdigställa stadsplaneringen av de områden som de själva äger.
Herr talman! Jag är fullkomligt medveten om att interpellationer ställs med avsikt av något slag. Jag föreställer mig att avsikten denna gång var att säkerställa ett kommunalt inflytande på detta ärendes fortsatta behandling, och det har jag givit ett positivt svar på. Jag vill också föreställa mig att en avsikt var att kraftfullt framföra de kommunala synpunkterna på frågan, och det har herr Jansson gjort. Däremot har väl ingen av oss på allvar trott att jag här skulle lyfta på förlåten beträffande resultatet av en pågående utredning som beräknas bli färdig mot slutet av detta år. Det är naturligtvis helt ogörligt. Det är klart att en rad olika markbehov behöver tillgodoses, inte minst de som sammanhänger med planerna på en teknisk institutionsstad som behöver utrymme på en lämplig del av fältet. Kommunerna har ännu inte gjort sina dispositionsplaner, vare sig enskilt eller i samverkan, så staten släpar ju inte efter. Jag vill citera vad som sägs i prisnämndens uttalande när det gäller Järvafältets bebyggelse: »I detta sammanhang konstaterar prisnämnden med tillfredsställelse, att de statliga myndigheterna kommit långt med utbyggnadsplanen för institutionsområdet i södra delen av fältet. Detta förhållande är i och för sig en god start i planeringen av genomförandet av fältets bebyggande.» Herr talman, jag tackar och gör en ställföreträdande bugning.
Herr talman! Jag vill bara kort och gott anmärka att här konstateras att staten kommit långt i sin planering men att statsrådet ändå finner det orimligt att lyfta förlåten inför de människor som skall planera för Övrigt. Jag tycker faktiskt att det svaret inger vissa betänkligheter ur kommunal synpunkt. Om ni kommit så långt med er planering, behöver man då hemlighålla detta och betrakta ett besked som att lyfta på förlåten inför de berörda kommunerna? Jag tycker det är rätt anmärkningsvärt.
Herr talman! Jag ser mig nödsakad att göra ett tillrättaläggande med anledning av herr Janssons senaste inlägg. För det första kunde prisnämnden inte avge det citerade utlåtandet utan att ha ganska väl reda på vad som planerades. För det andra har delegationen kontinuerliga kontakter av informativ och konsulterande art med den s.k. järvafältskommittén, vilken är det gemensamma planeringsorganet för ifrågavarande kommuner. Mitt uttalande att jag inte kan lyfta på förlåten gäller resultatet av en utredning som inte är slutförd men som snart beräknas bli det.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få framföra mitt tack för svaret. Tyvärr måste jag säga att det inte bara var kort utan också intetsägande. Två saker tycker jag mig likväl kunna utläsa. För det första erkänner finansministern att det existerar ett problem. För det andra pågår i finansdeparte mentet en utredning för att lösa detta problem. Jag har i motiveringen för min interpellation = utförligt redogjort för problemställningen. Då jag inte kan förutsätta att kammarens ledamöter vid detta tillfälle skall ha den klar för sig, tillåter jag mig att göra en kort rekapitulation. Vissa chokladoch konfektyrvaror är belagda med särskild varuskatt. Också vissa halvfabrikat är skattebelagda. Skatt utgår, då varor av skattepliktigt slag tillverkas här i landet för försäljning eller för vidare bearbetning. Skatt skall också erläggas vid införsel av sådana varor. Varor av skattepliktigt slag som exporteras är fria från skatt. I en vara som inte är belagd med särskild varuskatt kan ingå halvfabrikat som är skattebelagt. Som exempel härpå kan nämnas vissa kex, s.k. biscuits och wafers, som är överdragna med choklad. Den chokladmassa som användes vid tillverkningen av sådana kex är belagd med skatt, däremot inte bakverken som sådana. Chokladöverdragna = biscuits och wafers som importeras blir därför inte belagda med särskild varuskatt. Motsvarande svensktillverkade varor belastas däremot med den skatt som fått erläggas för den ingående chokladmassan med 50 procent av chokladmassans partihandelspris. Vederbörande branschorganisation har upplyst att råvarufördyringen för chokladöverdragna biscuits till följd av skattebeläggningen uppgår till 40 procent. Skattereglerna försätter alltså de svenska fabrikanterna av sådana kex i ett underläge gentemot deras utländska konkurrenter. Tidigare har verkningarna härav mildrats genom det tullskydd som den be rörda svenska industrin har åtnjutit. Efter den 30 december i fjol existerar emellertid inte längre något tullskydd i förhållande till EFTA-länderna, varifrån den hårdaste konkurrensen kommer. Som jag nyss nämnde, utgår ingen skatt för varor som exporteras. Denna bestämmelse gäller emellertid bara om exportvaran i sig själv är av skattepliktigt slag. Bestämmelsen ger däremot ingen möjlighet att lyfta av skatten på skattebelagt halvfabrikat som ingår i exportvara. Vid export av svensktillverkade biscuits och wafers som innehåller choklad — för att nu fortsätta med det exemplet — belastas därför varorna med särskild varuskatt på den ingående chokladmassan. Detta minskar de svenska fabrikanternas konkurrensförmåga på exportmarknaden och omöjliggör i praktiken all export av de varuslag som det är fråga om. När det gäller biscuits och wafers skulle skeppsfurneringen kunna erbjuda en naturlig och inte helt betydelselös marknad för svenska produkter, men på grund av skattebelastningen kan de svenska fabrikanterna inte hävda sig i konkurrensen. Den skattekonstruktion som vi har på detta område — med skatt på halvfabrikatet men inte på färdigvaran och utan möjlighet till avlyftning av skatten vid export av färdigvara — leder alltså till att svensktillverkade produkter missgynnas i förhållande till utländska varor på både hemmaoch bortamarknaden. Att olägenheterna av detta på hemmamarknaden på allvar har gjort sig gällande först nu, beror på den fullständiga tullfrihet som har inträtt inom EFTA. I hägnet av ett tullskydd kan vi ha råd med en sådan skattekonstruktion men inte i ett frihandelsområde. Det enklaste sättet att lösa problemet är utan tvivel att avskaffa den särskilda varuskatten. Allmänna skatteberedningen föreslog att så skulle ske i samband med införandet av mervärdeskatt. Jag hoppas att den utredning som har i uppdrag att överarbeta allmänna skatteberedningens förslag om den indirekta beskattningen skall komma till samma resultat. Enligt uppgift i riksdagsberättelsen skall utredningen bli färdig i år. Finansministern är säkert medveten om att många här i riksdagen hoppas på att riksdagen skall få ett förslag om mervärdeskatt snarast möjligt därefter och att detta skall betyda rent hus med de flesta av de nuvarande punktskatterna, däribland den särskilda varuskatten. Eftersom det under alla förhållanden kommer att dröja någon tid till dess, är det emellertid nödvändigt att på något sätt komma till rätta med det påtalade problemet inom den nuvarande varubeskattningens ram. Av interpellationssvaret tycker jag mig förstå, att finansministern inte vid detta tillfälle vill gå in på någon diskussion av möjliga lösningar. Jag har därför ingen anledning att för min del uttala någon åsikt om hur frågan bör lösas utan skall inskränka mig till att uttala en förhoppning om att frågan kommer att lösas så effektivt som möjligt, så enkelt som möjligt och så snart som möjligt. Med detta ber jag, herr talman, ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Fru Elvy Olsson har frågat mig om och när jag avser att vidta åtgärder med anledning av 1953 års lärarinneutbildningskommittés förslag om forskning, undervisning och Lärarinneutbildningskommitténs betänkande, som lades fram hösten 1963, innehåller förslag bl.a. om att statliga organ skall upprättas för forskning, undervisning och information rörande den humana näringsläran. Frågan om utbildning på detta område hänger nära samman med spörsmålet om blandad medicinsk och naturvetenskaplig utbildning. Enligt uppdrag år 1962 har utredningen rörande vissa medicinska utbildningsfrågor m.m. haft att pröva förutsättningarna för att s.k. blandad utbildning skall komma till stånd. Med hänsyn härtill överlämnade jag i december 1964 lärarinneutbildningskommitténs förslag jämte remissyttranden till nämnda utredning för översyn och för prövning i samband med frågan om blandad medicinsk och naturvetenskaplig utbildning. Utredningen har i december 1966 lagt fram betänkandet »Blandad medicinsk och naturvetenskaplig utbildning med huvudinriktning på näringslära». I detta föreslås en successiv förstärkning av resurserna för forskning och utbildning i human näringslära. Betänkandet har under våren varit utsänt på remiss till en rad myndigheter och organisationer. Regeringen avser att i vanlig ordning närmare pröva utredningens förslag.

Herr talman! Till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet ber jag att få framföra ett tack för svaret. Jag tolkar svaret så, att vi eventuellt har att emotse förslag från statsrådet någon gång i framtiden. Jag är väl medveten om att undervisningen inom <:näringslärans område hänger samman med blandad medicinsk och naturvetenskaplig utbildning, så i och för sig är det riktigt att de samordnas. Man måste dock se allvarligt på att vi så litet har ägnat näringsläran uppmärksamhet när det gäller den högre undervisningen. När 1953 års riksdag beslöt om en utredning i dessa frågor för eventuellt inrättande av en professur i näringslära, var det naturligtvis då mycket angeläget att så skedde. Jag måste säga att det i dag är ännu mera angeläget. Samhället har ändrats mycket under de 14 år som har gått sedan riksdagen beslöt om utredning. Jag tänker då på att vi har fått en kostoch livsmedelssituation, som är betydligt mer industriellt och merkantilt betonad. Detta kräver vidgad undervisning och upplysning, och den ökade undervisningen förutsätter även att vi har mera forskning. Det måste ju vara utomordentligt viktigt att näringsläran utforskas ytterligare, så att vi får en kost som förbättrar befolkningens allmänna hälsotillstånd och att därmed även prestationsoch produktionsförmågan ökas. Jag får till sist återigen konstatera att detta är ett försummat område; tyvärr ligger Sverige härvidlag på efterkälken i jämförelse med andra länder. Jag hoppas att statsrådets förklaring, att frågan skall prövas i vanlig ordning, så småningom skall leda till positiva förslag liksom att förslagen kommer fram inom en ganska så snar framtid. Jag poängterar ytterligare att saken brådskar. Med det anförda tackar jag än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Sundin har frågat, om jag har uppmärksammat de allvarliga olägenheter som följer av nuvarande bestämmelser om tjänstledighet för lärare och om jag är beredd att vidta åtgärder syftande till en bättre ordning. Det problemområde herr Sundins frågor berör är mycket vidsträckt och komplicerat. Att en lärare får tjänstledighet för att uppehålla tjänst på annat håll kan exempelvis avse, att läraren uppehåller lärartjänst i annan kommun, på annat stadium eller vid annan skolform. Det kan också innebära att läraren uppehåller tjänst av annat slag inom skolväsendet, såsom skolledare, biträdande skolledare, skolkonsulent m.m. eller att han tjänstgör inom ett verksamhetsområde utanför skolväsendet. De enligt bestämmelser och praxis gällande villkoren för beviljande av tjänstledighet varierar beroende på förhållandet mellan den tjänst från vilken vederbörande söker tjänstledighet och den tjänst vederbörande avser att uppehålla. Innan jag går närmare in på detta bör nämnas att beslut om tjänstledighet i regel skall fattas av skolstyrelsen. I visst fall, som jag återkommer till, beslutar länsskolnämnden och i något specialfall skolöverstyrelsen. Möjligheterna att uppehålla en lägre tjänst än den från vilken tjänstledighet i detta syfte söks är på olika sätt väsentligt kringskurna och det torde därför inte finnas anledning att gå närmare in härpå i detta sammanhang. När tjänstledigheten avser längre tid än en termin och åsyftar uppehållande av motsvarande ordinarie eller ickeordinarie tjänst vid annan skola ankommer det på länsskolnämnd att besluta i tjänstledighetsfrågan. Tjänstledighet i nyssnämnda syfte torde som regel beviljas för begränsad tid, och beslutet grundar sig vanligen på särskilda omständigheter av något slag. Under årens lopp har förekommit ett antal besvärsmål hos Kungl. Maj:t i tjänstledighetsfrågor av denna art. Omstän digheter av betydelse för prövningen har då varit om önskemålet om tjänstgöring på annan ort berott på hälsoskäl, behov att hjälpa sjuka föräldrar eller liknande samt omfattningen av den tjänstledighet som tidigare beviljats av samma anledning. I sådana mål torde högst två eller undantagsvis tre års tjänstledighet ha medgivits. Möjligheterna att med bibehållande av ordinarie lärartjänst uppehålla högre, statligt reglerad lönegradsplacerad tjänst regleras genom föreskrifter om förening av tjänster i bl.a. kommunaltjänstemannastadgan och i kungörelsen med särskilda bestämmelser för vissa tjänstemän inom universitetsoch skolväsendet . I de fall förening av lönegradsplacerade tjänster enligt dessa författningar är medgiven blir tjänstemannen genom förordnandet på den högre tjänsten tjänstledig från den lägre tjänsten utan särskilt beslut härom. Detta är exempelvis fallet när en lärare blir förordnad till rektor eller när en ordinarie lärare vid grundskola eller gymnasium utses till innehavare av en högre extra ordinarie lärartjänst vid lärarutbildningsanstalt. Här är det naturligtvis fråga om att tillgodose intressen som ansetts väsentliga för undervisningsväsendet i stort och man får då ta de olägenheter som i vissa fall är förbundna härmed. Vid förordnande av ordinarie lärare på tjänst som skoldirektör eller rektor förs lärartjänsten emellertid över stat, och ny ordinarie innehavare kan därefter förordnas. Om däremot en ordinarie lärare förordnas på högre lärartjänst måste den lägre tjänsten som regel uppehållas av icke-ordinarie lärare, vilket kan vålla problem av olika slag. Vad slutligen gäller tjänstledighet för uppehållande av arvodestjänster eller icke statligt reglerade tjänster hos kommunal eller enskild huvudman är den tjänstledighetssökande läraren beroende av skolstyrelsens beredvillighet att medge tjänstledighet. Av vad jag sagt framgår att problemet med långa tjänstledighetsperioder huvudsakligen hänför sig till den situationen att läraren uppehåller högre, statligt reglerad tjänst. Att allvarliga olägenheter för en kommun och en skola kan förorsakas i en sådan situation är jag medveten om, och situationen i detta hänseende bör därför uppmärksamt följas av skolmyndigheterna. Som jag nyss påpekat syftar emellertid denna ordning till att tillgodose intressen som är väsentliga för undervisningsväsendet i stort. Det bör vidare framhållas att samma ordning gäller för den statligt reglerade tjänstesektorn i Öövrigt. Jag är med hänsyn till vad jag anfört inte beredd att nu vidta några åtgärder av det slag herr Sundin kan åsyfta utan anser att frågan bör övervägas i ett större sammanhang.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som i och för sig säger mycket men innehåller litet när det gäller de frågor som jag har ställt. Jag skulle vilja fråga statsrådet Edenman, om han anser att vi i all framtid skall ha olika anställningsdemokrati när det gäller löntagare i vårt samhälle. Det är kanske kärnpunkten i frågeställningen som sådan. När det gäller andra löntagare än statstjänare förekommer en uppsägningstid i vanlig ordning, och sedan får vederbörande komma tillbaka och söka tjänst om han eventuellt vill fortsätta i det företag där han tidigare har varit anställd. I likhet med statsrådet är jag medveten om att detta är ett problem som inte bara berör skolan som sådan utan statstjänare över huvud taget. Statstjänstemän som har ordinarie anställning det visar många exempel — kan på livstid behålla sin ordinarie tjänst och samtidigt uppehålla en annan icke-ordinarie tjänst; det är ingen överdrift att göra det påståendet. En sådan ordning måste över huvud taget inverka menligt på rekryteringen när det gäller att få goda tjänstemän i vårt samhälle.

Det är då viktigt att barnen får lärare med förutsättningar att ge den undervisning som jag här har talat om. Statsrådet Edenman säger avslutningsvis i sitt svar att denna fråga bör övervägas i ett större sammanhang. Med anledning därav vill jag kort och gott fråga: I vilket större sammanhang? Missförhållandet är ju så väl känt att det finns anledning att omedelbart gå från ord till handling. Jag vill, herr talman, ge några exempel från min egen skolkommun där jag är skolstyrelsens ordförande. Det förhållandet att vi från denna hösttermins början skall starta högstadiet innebär indragningar av skolenheter och skolavdelningar. För att möjliggöra att de ordinarie lärarna — vi vet måhända var de finns i landet men inte mer — skall få behålla sina tjänster har länsskolnämnden anmodat oss att endast temporärt indraga de skolor som skall försvinna i och med att högstadiet startar. Detta är ett lösligt provisorium, helt och hållet tillkommet för att tjäna de lärare som under ett flertal år har innehaft ordinarie tjänst men uppehållit en annan tjänst i andra delar av vårt land. Till yttermera visso har vi således på rekommendation av länsskolnämnden för tredje klassen på lågstadiet fått lov att annonsera efter en folkskollärare för att en av de ordinarie lärarna skall få behålla sin tjänst. Resultatet av detta blir att vi inte får några kompetenta sökande. Vi skulle ha fått det om det hade gällt att besätta en ordinarie lärartjänst. Nu får vi dras med lärare utan kompetens. Vi har lärare med enbart realexamen, studentexamen eller liknande utbildning. Det var väl ändå inte meningen att undervisningen i den nya skolan på detta sätt skulle undermineras av bristfälligt lärarmaterial. En av orsakerna till att vi har detta är helt och hållet de förhållanden som jag i min interpellation tagit upp. Jag skulle även vilja ställa en annan fråga beträffande ett ämnesområde, som jag inte vet om ecklesiastikministern vill beröra. Det blir i detta sammanhang ett slags kedjereaktion. Rektorn för vårt högstadium vikarierar såsom skolinspektör — jag förmodar att den som han ersätter sitter på skolöverstyrelsen. Detta medför att den som nu tjänstgör som rektor för högstadiet mycket snabbt måste sätta sig in i de problem — inte minst byggnadsfrågor — som är aktuella för oss. Härigenom uppstår svårigheter, inte bara för föriroendemännen utan även i skolundervisningen som sådan. Frågan är inte på något sätt ställd politiskt-polemiskt utan helt och hållet av den anledningen att det måste vidtas åtgärder för att tillgodose behovet av goda lärare som kan sköta undervisningen i den skola, vilken skall ge våra barn en god fostran och en god start i livet. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få framföra mitt tack till herr statsrådet för svaret på min interpellation.
Herr talman! Jag ser verkligen inte någon politisk aggressivitet i herr Sundins interpellation eller i hans uppträdande. Också jag är medveten om detta problem, vilket jag framhåller i mitt interpellationssvar. Men det gäller ytterligt komplicerade förhållanden. Jag vill belysa detta faktum genom att helt enkelt vända på en av herr Sundins frågeställningar. Herr Sundin frågade mig om jag verkligen tror att de av honom berörda förhållandena är - lärarbefrämjande. Han menar att de inverkar menligt på rekryteringen av goda lärare. Ja, detta kan säkerligen gälla i vissa områden. Även om detta problem inte speciellt är en norrlandsfråga är det givetvis en landsbygdsfråga. Men, herr Sundin, hur skulle det vara om man inte hade detta system för lärarna, så att de inte hade denna frihet att avancera och känna sig för? Det är möjligt att vi varit för toleranta och låtit det hela gå för långt, men i själva denna möjlighet ligger också en rekryteringsfrämjande effekt. Vi har ju i hela vårt samhälle, herr talman, varit synnerligen måna om att tjänstemän och ämbetsmän skall ha en viss rörelsefrihet, även om de är bundna med kungliga fuilmakter och ordinarie tjänster. Vi lägger inte någon livstidsaspekt utan tror tvärtom att frånvaron härav kan verka rekryteringsfrämjande också i glesbygder. Inte minst när det gäller personalpolitiken i Norrland har vi varit mycket angelägna om att aldrig vägra en förflyttning söderut. I princip är det samma problem låt mig säga när vi nu bygger upp universitetet i Umeå. Det dummaste vi skulle kunna göra vore att reagera mot de professorer och forskare som efter ett eller två år söker sig tillbaka. I vetskapen om att man kan söka en tjänst i övre Norrland och även söka därifrån ligger — det verkar paradoxalt, herr talman — en rekryteringsfrämjande effekt. Jag vill alltså bara till herr Sundin säga att detta är ett besvärligt problem som kan ses ur många synvinklar. Men personligen förstår jag väl dem som arbetar i skolstyrelserna. Varför inte bråka litet mer? Er makt är ganska stor. Det är ändå skolstyrelsen som skall medge tjänstledigheten. Jag kan naturligtvis inte här ta upp en diskussion om enskilda fall, men det finns ju möjligheter för en skolstyrelse, om den verkligen känner sig upprörd i något enstaka fall, där man tycker att länsskolnämnden gått för långt i sin tolerans etc., att besvära sig eller överklaga i ett sådant konkret ärende. Då får man ju ett utmärkt tillfälle att penetrera även problematiken där bakom. Sedan undrar herr Sundin — jag hade nästan väntat den frågan — i vilket större sammanhang jag avser att ta upp denna sak. Ja, herr Sundin, det gäller här ett mycket stort sammanhang. Det är en fråga om förhandlingar över hela fältet. Det är relationerna mellan staten-arbetsgivaren och tjänstemännenarbetstagarna. Den förändrar man inte med några penndrag, utan det är en sak som medvetet, konsekvent och metodiskt får tas upp till diskussion med dem det vederbör. Jag tror också att man i lärarkretsar kan vinna en viss förståelse för att skolan behöver stabilitet. Det är kanske inte så i dag, men i slutet på 1950-talet och i början på 1960-talet, när en väldig fortbildningsdrive gick genom skolan, då tyckte man på många håll att det var litet väl rörligt på lärarfronten. Det är de större sammanhangen som jag avser, herr Sundin.
Herr talman! Jag är medveten om att när det gäller rekryteringen av lärare är det landsbygdskommunerna som drabbas allra hårdast, därför att ordinarie lärare söker sig in till städerna och tätbebyggelsen. Men det bevisar ju att något måste göras, ty de barn som finns i landsbygdskommunerna har rätt till samma undervisningsmöjligheter som de barn som bor i tätbygder. Statsrådet är över hövan positiv till att det medelst förhandlingar eller på annat sätt skall bli en ny tingens ordning på detta område. Jag vet inte, herr Edenman, om detta uttalande får ses mot bakgrunden av att vår värderade = ecklesiastikminister enligt vad ryktena säger måhända kommer att flytta till ett annat ämbete och då kommer att överlåta till sin efterträdare att sköta denna viktiga fråga. Sedan, herr talman, bara en sak till. Jag hoppas att det kommer att stå kvar i protokollet till efterlevnad för länsskolnämnderna vad statsrådet här sagt till skolstyrelserna: »Varför inte bråka litet mer?» Det kanske blir mera positiva resultat än om skolstyrelserna själva bråkar.